Fru talman! Nu går vi från kultur till Riksrevisionen och forskning och utveckling. Jag vill yrka bifall till reservationen från M, KD och L. Den forskning som bedrivs i Sverige är viktig, och vi är mycket stolta över den. Senast i går var det ett stort och fint seminarium i Andrakammarsalen om forskning om pandemin. Vi vet att det finns ett stort intresse för forskning, och den måste göras på ett bra sätt. Vi vet också att det har gjorts stora framsteg i fråga om mediciner och vaccinationer. Det är något vi ska fortsätta att jobba med - förstås. I dag handlar det om FoU-verksamheten. Där satsas mycket pengar. 170 miljarder satsades 2019, varav 70 procent kom från näringslivet och 30 procent från offentlig sektor. 170 miljarder är mycket pengar - 3 procent av Sveriges bnp. Det är stora och viktiga resurser. Fru talman! Det är viktigt att det handlar om bra forskning. Därför är det bra att Riksrevisionen har gjort en granskning av verksamheten. Tyvärr talar Riksrevisionens rapport sitt tydliga språk, nämligen att regeringen har allvarligt brustit i att följa upp FoU-verksamheten. Det är förstås inte bra. Kvaliteten i FoU-verksamheten är inte som den ska vara. Resurserna tas inte om hand på rätt sätt, och det är inte fråga om god hushållning med statens resurser. Det är allvarligt. Ytterligare en granskning visar att hos 63 procent av myndigheterna saknas dokumenterade processer för hantering av jäv för externa sakkunniga. Det är mycket. 42 procent av myndigheterna saknar dokumentation för hur man gör med den egna personalen. Det är nästan hälften. För att råda bot på detta föreslår Moderaterna och Kristdemokraterna att det införs ett råd med nationella och internationella experter för att få en saklig och opartisk utvärdering av FoU-verksamheten. Fru talman! Vi anser att det är viktigt att extern revision utför en god kontroll och uppföljning, men det har vi tyvärr inte sett än. Revisionen bör delas upp på högskola och universitet, forskningsråd och statliga myndigheter. De ska revideras separat eftersom de ändå är olika storheter. Man ska titta på och jämföra kvaliteten. Det finns tyvärr mycket kvar att göra. Vi vill sammanfatta det i fyra punkter, fru talman. Vi anser att det är viktigt att det hela tiden och kontinuerligt görs utvärderingar av FoU-verksamheten. Det är något vi tycker är en självklarhet. Vi moderater talar ofta om utvärdering. Vi tycker fortfarande att det är viktigt, och det måste alltid göras regelbundet - även på den här punkten. Det är också viktigt att det finns riktlinjer som gör att vi får saklighet och opartiskhet kring medlen som tilldelas. Det är stora medel som tilldelas. Den ekonomiadministrativa kontrollen måste också stärkas och förbättras. Slutligen anser vi att det är viktigt att man följer upp hur bidragen lämnas och den externa revisionen görs så att det blir ordentligt beviljat och även sakligt och opartiskt. Vi anser att FoU-satsningar är viktiga. De ska givetvis finnas kvar. Det är något vi måste prioritera, då forskningen är oerhört viktig. Men det måste också vara trovärdigt. Vi måste kunna se att det stämmer och att pengarna används på rätt sätt, att vi får bra forskning som finansieras på rätt sätt. Och det måste alltid utvärderas. Därför yrkar jag bifall till vår reservation.

Fru talman! Ja, Riksrevisionen har granskat 85 myndigheter och deras forskning och utveckling. Det handlar om väldigt mycket pengar, nästan 8 miljarder. Det man har tittat på är om styrningen fungerar och är effektiv och hur vi hushållar med statens resurser. Man har gjort det genom dokumentstudier, genom intervjuer och genom en fördjupad granskning av 5 av de 85 myndigheterna. Det man har kommit fram till, Riksrevisionens slutsats, är att det inte fungerar effektivt därför att förutsättningarna för att säkerställa kvalitet och hushållning med resurser saknas. Sedan har regeringen tittat på det här, och regeringens bedömning är att utvärdering av forskning och utveckling sker i för liten utsträckning. Regeringen delar bedömningen att det finns skäl att göra en översyn av den statliga forskningsfinansieringen, och regeringen instämmer i att samordningen av myndigheternas forskning och utveckling mellan olika departement kan förbättras. Regeringen säger också att man självklart kommer att ha en dialog med berörda myndigheter med anledning av denna rapport. Jag tycker att det är viktigt att också nämna att i den forskningsproposition som lades fram det här året nämns det att det finns skäl att göra en översyn av den statliga organisationen för forskning och innovationsutveckling och då göra den bred och inkludera alla myndigheter som upphandlar, utlyser och egenfinansierar forskning och utveckling. Det är alltså nämnt redan innan Riksrevisionens rapport kom. Som vi hörde tidigare från ledamoten Hänel Sandström finns det en motion och nu också en reservation. Man vill alltså inte invänta den översyn som är på gång.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

Fru talman! Det är positivt att ledamoten egentligen tycker likadant som Moderaterna - eller som M, KD och L i det här fallet. Därför förstår jag inte riktigt varför man inte vill bevilja vår följdmotion, som numera är en reservation. Det här är något som inte kan vänta. Jag tycker att vi ofta hör från Socialdemokraterna att de väntar på ytterligare en utredning som ska komma, men vi känner att det här inte kan vänta. Det här är otroligt viktig forskning, men det måste också säkerställas att den görs på rätt sätt.
Fru talman! Det är symtomatiskt för Moderaterna att det här ska ske omedelbums och jättefort. Nu har man hittat världens lösning, och då ska det ske omedelbums. Riksdagens arbete går ju ut på att man gör gedigna utredningar och tittar på vad det är man ska göra. Och det här har regeringen redan aviserat. Redan i fjol när man lade fram forskningspropositionen hade man sett att samordningen mellan myndigheterna när det handlar om deras forskning och utveckling kan bli bättre. Därför fanns det med i den forskningsproposition som lades fram. Det här är alltså redan på gång. Det är viktigt att vi gör en gedigen utredning om vi ska kunna fatta rätt beslut, och det kommer säkert att komma fram många olika förslag på hur man skulle kunna göra det. Senast i går var vi på samma ställe och lyssnade på forskning. Vår tidigare statsminister Ingvar Carlsson var där och berättade att på den tiden för länge sedan då han var utbildningsminister hade man en samordnande funktion mellan olika departement, vilket jag tyckte var jättespännande att ta till sig. Det har vi ju när vi tar fram forskningspropositionen, men vi har det inte i vanliga fall. Jag tycker alltså att det finns mycket att titta på, men jag inväntar den översyn som ska göras. Jag skulle vilja fråga ledamoten Hänel Sandström vad det är hon tror blir så mycket bättre om man skyndar på och gör exakt så som ni tror. Varför vill ni inte vänta in översynen och se om det kommer fram ännu bättre förslag?
Fru talman! Vi tycker att det är jätteviktigt att man gör utvärderingar och att man har dialoger och samtal. Men det verkar tyvärr vara symtomatiskt att medan vi vill skynda på vill Socialdemokraterna skjuta upp. Vi känner att när vi vill skynda på tar det ändå väldigt lång tid. Det här är inte något som kommer att hastas över. Vi har ganska tydliga förslag på hur vi tycker att man skulle kunna göra. Sedan finns det säkert mycket mer som kan göras, men vi känner att det här inte kan vänta. Det finns flera förslag, till exempel att ha nationella och internationella expertråd. Det är något som inte är särskilt svårt att genomföra och som man skulle kunna göra ganska snabbt. Men det handlar alltså om att vi vill göra det bättre så att vi kan hushålla med statens resurser och ändå få bra forskning. Precis som ledamoten sa var vi på ett intressant seminarium i går om just forskningen. Det är också så att pengar till forskning är ändliga, och då måste de användas på rätt sätt.
Fru talman! Jag tror att vi egentligen är ganska sams om vad vi tycker. Det är bara hastigheten som vi kanske har lite olika åsikter om. Jag tycker att det var viktigt att vi i forskningspropositionen identifierade att vi har förbättringsmöjligheter i detta - att vi har ett bra system när vi tar fram forskningspropositionen men att vi behöver se till att det systemet finns hela tiden så att vi har många olika departement som hela tiden arbetar med forskning. Som vi har sett i rapporten har vi 85 myndigheter som arbetar med forskning och utveckling. Det är klart att då behöver man ha samordning av det hela tiden, inte bara när propositioner tas fram. Men jag väntar med spänning på den översyn som ska göras och de förslag som kommer utifrån den.